Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 40 behandlas även regeringens proposition vad avser extra starthjälp till vissa byggnadsarbetare. Förslaget innebär i korthet att en extra starthjälp på 15 000 kr. under en 24-månadersperiod skulle få beviljas personer från de fyra nordligaste länen jämte Värmlands län som tar byggnadsarbete i Stockholms län. Syftet med förslaget var att dels motverka arbetslösheten i skogslänen, dels dämpa överhettningsoch inflationstendenserna i Storstockholmsregionen och där främja bostadsbyggandet. Som bekant finns redan i dag tre olika slag av flyttningsbidrag som en arbetssökande kan erhålla om arbete inte finns på hemorten och behov av arbetskraft föreligger på den ort till vilken flyttningen skall ske. De tre bidragstyperna är respenning, traktamente vid dubbel bosättning samt starthjälp. Systemet med skilda former av flyttningsbidrag introducerades på 1950-talet och har sedan dess gradvis anpassats till arbetsmarknadens utveckling och behov. Så sent som 1977 genomfördes en rad genomgripande förändringar, vilka föregicks av ett omfattande utredningsarbete. Även om den regionala omflyttningen påtagligt dämpats under senare år, spelar flyttningsbidragen en viktig roll i strävandena att erhålla en öppen, rörlig och fungerande arbetsmarknad, som vi alla har ett gemensamt intresse av. Bidragen ger också den enskilde arbetstagaren och hans familj en viss gottgörelse för de kostnader och andra uppoffringar som är förenade med flyttning till annan ort. Under första kvartalet 1980 erhöll nära 6 000 arbetstagare starthjälp, vilket omräknat till årstal innebär 20000 å 25000 arbetstagare med familjer. För att ytterligare understryka vikten och betydelsen av denna öppenhet och rörlighet på arbetsmarknaden och betydelsen av starthjälpen höjde regeringen så sent som i april i år starthjälpen med inte mindre än 20 90. De nu gällande flyttningsbidragen utgår lika för arbetstagare oavsett yrkeseller utbildningsbakgrund. Någon skillnad med hänsyn till vilken del av landet den flyttande bor i görs numera inte heller. Arbetsmarknadsutskottet konstaterar i sitt yttrande till finansutskottet att det framlagda förslaget om extra starthjälp mindre väl passar in i det nuvarande systemet för flyttningsbidrag. Man konstaterar också att inte heller de skattemässiga konsekvenserna av förslaget har närmare belysts. Enligt utskottets mening är det nödvändigt att i samband med de pågående övervägandena om den framtida sysselsättningspolitiken också ta upp frågan om flyttningsbidragen till omprövning. Den saken har också aktualiserats av arbetsmarknadsstyrelsen i dess senaste anslagsframställning. Enligt min uppfattning bör det, herr talman, vid en samlad översyn vara angeläget att utveckla de instrument och de verktyg som krävs för att vi skall kunna säkerställa en öppen, rörlig och effektivt fungerande arbetsmarknad. En sådan arbetsmarknad är en förutsättning för att vi skall få den industriella tillväxt som alla partier har efterlyst här i kammaren. Samhällsekonomins förmåga till anpassning vid ändrade förutsättningar är av avgörande betydelse om vi skall upprätthålla full sysselsättning med en återhållen prisoch kostnadsutveckling, säger man i finansutskottets betänkande nr 40. Vidare säger man att för att möjliggöra den anpassning som finansutskottet talar om måste arbetsmarknaden i Sverige fungera bättre och smidigare än i våra konkurrentländer. Herr talman! Den framtida omprövning och den översyn av flyttningsbidragen som jag anser vara nödvändiga och som arbetsmarknadsutskottet uttalar sig för bör ske i samband med att den framtida sysselsättningspolitiken behandlas har just till uppgift att eftersträva den smidighet på vår arbetsmarknad som finansutskottet efterlyser i sitt betänkande. Det är med viss tillfredsställelse som vi moderater noterar detta. Vi har som bekant vid flera tillfällen här i kammaren talat om behovet av ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Vi konstaterar alltså att såväl arbetsmarknadsutskottet som finansutskottet direkt och indirekt instämmer i dessa önskemål. Herr talman! Jag instämmer i arbetsmarknadsutskottets hemställan och yrkar även bifall till finansutskottets hemställan under punkt A mom. 7 samt under punkt B mom. 5.

Herr talman! Min uppgift är att i likhet med Anders Högmark kommentera det enda konkreta förslaget i kompletteringspropositionen, nämligen förslaget om extra starthjälp till byggnadsarbetare som flyttar från skogslänen till Stockholm. Arbetsmarknadsutskottet har i sitt yttrande till finansutskottet enhälligt avstyrkt förslaget. Skälet till detta är att förslaget är kanske ett av de mest ogenomtänkta som vi fått på riksdagens bord. Att sedan själva presentationen av förslaget innhåller ovanligheter är en annan sak. Att regeringen byter utsidori propositionen sedan utskottet behandlat ärendet är förhoppningsvis en engångsföreteelse. Förslaget var av sådant slag att det inte fanns någon möjlighet att ta ställning till propositionen. I utskottsbetänkandet tas de skattemässiga konsekvenserna upp, men det finns många fler frågetecken. Det gäller t.ex. om samma villkor skulle gälla för enresp. flerpersonershushåll, hur länge man måste stanna i Stockholm för att få bidraget och en del andra frågor. Jag ser förslaget som en produkt av den inbördes problemfyllda regeringens arbetssätt. Statsrådet Rolf Wirtén skulle enligt uppgift vara ansvarig för detta med byggnadsarbetarna, men det verkar som om han har skämtat med oss. Han går inte ens upp i dag och försvarar sina förslag. Han har, såvitt jag har kunnat konstatera, inte vid något tillfälle under hela den här dagen varit i kammaren. Centerns statsråd ställer sig bakom det förslag som centerns riksdagsgrupp i en motion yrkar avslag på. För att förstå regeringens förslag måste man ha klart för sig vad det är som saknas i de borgerligas politik och vad regeringens s.k. förslag innebär. Försyndelsen är dålig planering. Den bristen har också påverkat byggnadsarbetarnas situation. Nedrustningen när det gäller byggandet har inneburit att väldigt många utbildade byggnadsarbetare har lämnat branschen. Vad skall man då göra för att få den rörlighet som kan anses vara nödvändig? Ja, inte skall man göra några ogenomtänkta improvisationer, utan man måste se till att man får förslag som är möjliga att genomföra. Av vår motion framgår det att Byggnadsarbetareförbundet helt nyligen har lagt fram en del förslag som skulle kunna övervägas. Jag skall ta ett par exempel. Det vore rimligt att nu se över de nuvarande reglerna för resor, flyttningsbidrag m.m. så att den tillfälliga rörligheten stimuleras. Likaså är en översyn av skattereglerna motiverad. Skattereglerna säger i dag att byggnadsarbetarna skall betala skatt på den del av reseersättningen som överstiger billigaste färdsättet. Detta får orimliga konsekvenser. Jag skall redovisa vad som händer en rörlig byggnadsarbetare som skall utnyttja sin månatliga hemresa: En byggnadsarbetare från Luleå, med fru och barn kvar i Norrbotten, skall åka med tåget från Stockholm på fredag kl. 17.30. På lördagsmorgonen kommer han till Luleå kl. 8.43. Nu har han 22 timmar på sig att umgås med familjen. För att vara på sin arbetsplats på måndagmorgonen måste han åka tillbaka redan på söndagsmorgonen kl. 6.00. Kl. 21.40 på söndagskvällen är han tillbaka i Stockholm igen. En sådan hemresa får företas endast en gång per månad för att avdrag i deklarationen skall beviljas. Den resan kostar 466 kr., inkl. sovvagn. Den är avdragsgill. Det innebär att vår byggnadsarbetare, med 65 96 marginalskatt, får betala ca 160 kr. själv medan samhället bjuder på 305 kr. Om han i stället tar flyget, för att få träffa sin familj i två dygn, får han betala 1 110 kr. Men han får fortfarande bara dra av de 305 kronorna. Av egna pengar får han således betala 805 kr. 645 kr. extra kostar det om han vill vara hemma hos familjen ett dygn extra och därför väljer att flyga. Ingen har råd med detta när reallönerna sjunker. För att möta den tillfälliga överhettningen inom bl.a. Stockholmsområ det, borde regeringen titta på fritidshusen liksom på de privatfinansierade bostäderna. En frysning av dessa delar av byggandet skulle lösgöra många byggnadsarbetare till andra uppgifter inom branschen. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan, som innebär att propositionen avslås i vad gäller den extra starthjälpen till vissa byggnadsarbetare.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet har beretts tillfälle att yttra sig till finansutskottet över regeringens förslag om extra starthjälp till vissa byggnadsarbetare som tar anställning vid byggen i Stockholms län. Inom arbetsmarknadspolitikens ram finns ett etablerat system av flyttningsbidrag, som utgår till arbetstagare som är eller löper risken att bli arbetslösa. De allmänna förutsättningarna är att sökande inte kan få ett arbete på eller i närheten av hemorten och att det finns behov av arbetskraft på den ort till vilken flyttning skall ske. Vidare skall anställningen på inflyttningsorten ha tillkommit genom arbetsförmedlingens medverkan. Storleken på dessa flyttningsbidrag har fortlöpande justerats med tanke på förändringarna i prisläget. Det förslag som regeringen nu presenterat, om en extra starthjälp med 15 000 kr. till arbetslösa byggnadsarbetare som flyttar från de fyra nordligaste länen och Värmlands län till Stockholm, passar därför inte in i det nuvarande systemet för flyttningsbidrag. Åtgärden var tänkt att vara temporär under en 24-månadersperiod räknat från den 1 maj i år. Centerns riksdagsgrupp har i en partimotion yrkat avslag på förslaget, eftersom det inte står i överensstämmelse med våra grundläggande principer för hur regionalpolitiken skall utformas. Det kan enligt vår uppfattning inte var riktigt att acceptera en av samhället organiserad och stimulerad flyttningspolitik som leder till ökad koncentration. Det är med tillfredsställelse vi kan notera att arbetsmarknadsutskottet enhälligt har yrkat avslag på regeringsförslaget i detta avseende. Det är alltid riksdagens uppgift att noggrant granska alla regeringsförslag. Så har vi gjort i den här frågan. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till finansutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Vid nu föreliggande betänkande från finansutskottet är fogat ett yttrande från arbetsmarknadsutskottet, avseende regeringens förslag om extra starthjälp till byggnadsarbetare från de fyra nordligaste länen och Värmland som antar arbete i Stockholm. Regeringens här nämnda förslag avstyrks av ett enhälligt arbetsmarknadsutskott. Och det är bra, därför att förslaget skulle, om det genomfördes, kunna medverka till en ytterligare utarmning av de i förslaget berörda länen. Utskottets avstyrkande av regeringsförslaget grundas på fyra motioner, varav en lagts fram av mig och övriga socialdemokrater på Värmlandsbän I vår motion yrkar vi inte bara avslag på regeringens förslag utan erinrar också om de förslag till sysselsättningsfrämjande åtgärder för byggnadsarbetare i Värmland som vi tidigare i motion 1979/80:1457 har aktualiserat. Detta skall ställas mot alla tidigare påståenden här i dag om att socialdemokraterna inte har några förslag att komma med. Den motionen avslogs tyvärr av riksdagens borgerliga majoritet den 27 maj i samband med behandlingen av regionalpolitiken. Herr talman! I det nu aktuella betänkandet behandlas även en motion från ett antal centerpartister, i vilken också yrkas avslag på regeringsförslaget. En äv de aktuella motionärerna är från mitt hemlän. Han har i senaste numret av tidningen Byggnadsarbetaren fått ett tack för att han ställde upp för yrkandet om avslag på regeringsförslaget. Men i samma tidning säger man, att tacket stockar sig i halsen. Det gick an att säga nej, men inte ja till det socialdemokratiska förslaget om stöd till viss byggnadsverksamhet i Värmland. I tidningen konstateras att det borgerliga ställningstagandet inom regionalpolitiken, då man från centerhåll sade nej till förslaget i motion 1457, innebar att man sade ja till arbetslöshet för byggnadsarbetarna i Värmland. Jag instämmer i denna tolkning. Man kan fråga sig vad det var som fick ett antal centerpartister att skriva en motion med yrkande om avslag på regeringsförslaget om extra flyttstöd till byggnadsarbetare, när de nästan i samma sekund hade sagt nej till åtgärder som skulle kunnat ge byggjobb i ett av de län som regeringen pekat ut som lämpligt att plocka byggnadsarbetare ifrån. Ingen annan än motionärerna själva torde förstå logiken i detta. Eller är det kanske inte logik utan taktik, som man ansett lämplig att tillämpa för att slippa skylta på samma sätt som om man hade ställt upp för regeringsförslaget? Det kan ju exempelvis vara så, att man vet att man, genom att säga nej till bygginsatser i aktuella län, kommer att infria regeringens önskemål om att få byggnadsarbetare till Stockholm utan att staten behöver betala något extra flyttstöd. Inte kan det vara den decentralistiska viljan som gjort att de borgerliga utskottsledamöterna enats med oss om att avstyrka regeringsförslaget om extra flyttstöd, för i det avseendet har inget av de borgerliga partierna någon lysande historia. Som ett exempel på detta kan nämnas, att under den förra borgerliga regeringsperioden minskade skogslänens andel av befolkningstillväxten i landet. Stockholmsområdet, som under åren 1970-1976 svarat för 18 20 av befolkningsökningen, ökade under 1977 och 1978 denna andel med det dubbla, och man hade då 37 90 av befolkningstillväxten i landet. I mitt hemlän vet man exempelvis inte hur man skall skapa sysselsättning åt de 700 byggnadsarbetare som enligt byggprognosen kommer att vara arbetslösa i februari 1981. Byggnadsdetaljen på arbetsmarknadsstyrelsen redovisar exempelvis för Värmland att det blir en minskad byggnadsverksamhet på grund av betydligt Nr 170 minskade bostadsinvesteringar. Detsamma gäller Norrbotten, där man i dag redovisar över 700 arbetslösa byggnadsarbetare. Arbetsmarknadsläget i stort inom mitt län och kommunernas ekonomiskt ansträngda läge gör det inte troligt att bortfallet inom bostadssektorn kommer att kompenseras med ökade satsningar på byggsidan inom andra näringsområden. Industrin i länet redovisar hittills i år en mycket låg byggvolym, och investeringsplaner saknas helt för tredje och fjärde kvartalen iår. För att belysa den rådande situationen har LO-distriktet och det socialdemokratiska partidistriktet inbjudit industriministern till länet. Han har dock ännu inte behagat besvara inbjudningen. Han törs kanske inte komma, tomhänt som han är. Likaledes har man från regeringens sida heller inte besvarat framställningen om utbyggnad vid centralsjukhuset i Karlstad. Och sker inget i detta ärende inom de närmaste dagarna så måste ett stort antal byggnadsarbetare permitteras. Herr talman!

Men de borgerliga ambitionerna och spåren från riksdagsbeslutet om regionalpolitiken den 27 maj förskräcker. Görs ingenting inom den närmaste tiden för att ändra på de negativa konsekvenser som detta beslut innebar för bl.a. byggnadsarbetarna i Värmland och de fyra nordligaste länen så kommer inget avslag i dag på regeringsförslaget om flyttstöd till byggnadsarbetare att ha någon praktisk betydelse. De kommer ändå att tvingas flytta på grund av arbetsbrist.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

Herr talman! Jag vill endast konstatera att jag som vanligt blivit påhoppad | av socialdemokratiska ledamöter på Värmlandsbänken. 173 Jag har tagit ställning emot propositionen i den här frågan, och det gör också utskottet. Då borde ytterligare diskussioner vara onödiga, i all synnerhet med hänsyn till kammarens pressade arbetssituation. Att centern gått emot förslaget om att flytta folk från Värmland är helt klart. Men, herr talman, jag kanske ändå på värmlänningarnas vägnar skall be kammarens ledamöter om ursäkt för alla de här påhoppen som tagit tid. Att de i de flesta fall mera varit politiska finter än dikterats av omsorg om människorna torde vid det här laget stå klart för kammarens ledamöter.

Herr talman! Jag skall så här i elfte timmen sälla mig till de talare som har kritiserat det förslag i kompletteringspropositionen som vill ge byggnadsarbetare från de s.k. skogslänen som tar byggnadsarbete i Stockholms län en extra starthjälp med 15 000 kr. Detta förslag är ovanligt ogenomtänkt och har också med all rätt mött mycken kritik, inte minst från byggbranschens organisationer. Jag skall här i mitt korta inlägg inte beröra de negativa konsekvenserna från regionalpolitisk synpunkt — den aspekten förstår säkert alla ändå — utan hålla mig till vad förslaget skulle kunna få för effekter i byggbranschen. Byggarbetsnämnden i Jämtlands län har tillställt länsarbetsnämnden en skrivelse med anledning av detta förslag. Byggarbetsnämnden, som är det organ som bäst kan bedöma arbetskraftsbehovet i förhållande till planerat byggande, är starkt kritisk till den tänkta flyttningsstimulansen och anför bl.a. följande. De upprättade prognoserna för 1980-talets första hälft visar på stora bygginvesteringar i länet, bl.a. genom ett starkt ökat bostadsbyggande i Östersunds kommun. För att försöka tillgodose den ökade efterfrågan på byggarbetskraft har ungdomsutbildningen ökats fr.o.m. innevarande läsår. Samtidigt planeras vidareutbildningen i AMS regi att öka i samband med att nya lokaler i AMU-centret på Frösön färdigställs. Trots de ökade utbildningsinsatserna konstaterar byggarbetsnämnden att det kommer att råda brist på yrkesutbildade byggnadsarbetare. Man påpekar vidare att de relativt höga arbetslöshetssiffrorna i länet till största delen avser icke yrkesutbildade samt personer med olika arbetshinder, t.ex. fysiska handikapp, hög ålder, ortsbundenhet osv. Det är knappast den kategorin arbetstagare som kan komma i fråga för den extra starthjälpen. Byggverksamheten är beroende av ett rimligt förhållande mellan de olika yrkesgrupperna. En minskning av antalet yrkesutbildade byggnadsarbetare till följd av utflyttning skulle negativt påverka de outbildades möjligheter till sysselsättning. Byggarbetsnämnden hemställer slutligen att länsarbetsnämnden skall verka för att Jämtlands län skall undantas från den föreslagna åtgärden. Nu har ju detta regeringsförslag blivit mycket negativt bemött, inte minst av ett enigt arbetsmarknadsutskott. Vi får hoppas och tro att förslaget i och med kammarens behandling i dag för evigt kan begravas. Det finns dock, herr talman, anledning att rikta uppmärksamheten på ett par andra saker, som har sin stora betydelse i detta sammanhang. De senaste årens handlingsförlamning och brist på planering inom byggsektorn har fått allvarliga effekter. Värst är det naturligtvis för de tusentals unga människor som inte kan få en god bostad till rimligt pris. Men bristen på bostadspolitik och bristen på planering har också påverkat situationen för byggnadsarbetarna. Nedrustningen av byggandet har inneburit att många välutbildade byggnadsarbetare har lämnat branschen. Man har inte velat finna sig i den dåliga planeringen, som gjort att man tvingats gå arbetslös vissa delar av sitt liv. Vi byggnadsarbetare har varnat för detta och krävt långsiktig planering av bostadsbyggandet. Vi ville tidigarelägga vissa byggobjekt för att kunna upprätthålla en jämn och trygg sysselsättning och behålla välutbildad arbetskraft inom branschen. Vi ville utöka antalet utbildningsplatser för att möta den efterfrågan på utbildad byggarbetskraft som finns i storstadsområdena. Vi har inte mött något gehör för våra krav. Nu behövs flera byggnadsarbetare igen — speciellt i storstäderna. Det förtjänar att påminnas om att det bara för några år sedan fanns många arbetslösa byggnadsarbetare, inte minst i Stockholmsområdet. Om man skall klara det långsiktiga behovet av byggarbetskraft i storstadsområdena — Stockholm i synnerhet — behövs en helt annan planering av byggandet än den vi har f. n. Skall man komma till rätta med ojämnheten i byggandet, med tidvis brist på arbetskraft, tidvis arbetslöshet, krävs den rullande planering av byggnadssektorn som byggbranschen så länge begärt. Även med en bra planering måste byggnadsarbetare vara beredda till rörlighet på arbetsmarknaden. Det är därför nödvändigt att man ser över nuvarande regler för resor m.m. så att den tillfälliga rörligheten underlättas och stimuleras. Om samhället vill att byggnadsarbetarna skall ställa upp där deras insatser behövs, måste det ges ekonomiska möjligheter till tät pendling mellan den tillfälliga arbetsorten och hemmet. En översyn av skattereglerna för reseersättningen bör ske, flera fria hemresor bör beviljas. Det är högst rimliga krav i det här sammanhanget. Byggnadsbranschen har sina speciella problem, det skall sägas. Men inte löser man dessa med ”panikförslag” som det som finns i kompletteringspropositionen. Det är bara med långtgående planeringsoch andra åtgärder som man kan komma till rätta med arbetskraftsproblemen i byggbranschen. Förslag i den riktningen ber jag, herr talman, att få återkomma till i annat sammanhang.

Herr talman! Det är endast en sak som jag vill upprepa från förra onsdagens debatt om finansutskottets betänkande nr 39, och det är att jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen. I övrigt hänvisar jag till de kloka ord som förra onsdagen sades om den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Med hänvisning till den tidigare debatten i ärendet ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Ni har, herr talman, snabbt skaffat er rutin och erfarenhet i ämbetet. Ni har enligt riksdagens författningar och föreskrifter sett till att denna församling fullgjort sina ansvarsfulla uppgifter enligt de regler som den har att följa i sin egenskap av ombud för svenska folket. När vi nu lämnar kammaren efter avslutat riksmöte, tackar vi för den vänliga hälsning som talmannen gett oss på vägen. Vi returnerar den i dubbel bemärkelse. Kammarens ledamöter önskar sin talman en välförtjänt vila och avkoppling efter ett hårt och arbetstyngt riksmöte. Vi föreställer oss att med samma känsla som vi har själva kommer talmannen med ett visst välbehag att se fram emot den semesterperiod som nu inträder. Vi önskar herr talmannen stort utbyte av de salta bad som västerhavet har att bjuda på i herr talmannens egen hembygd. Herr talman! Vi önskar en lugn och vilsam sommar.